Herr talman! Jag misstänker att Jan Strömdahl inte till fullo har fattat vad jag sade i mitt anförande. Begreppet guru ingår inte i föreställningsvärlden inom moderata samlingspartiet, än mindre i vår organisation. Bo Söderstens betydelse kanske inte heller skall överskattas. Vad jag ville ha sagt med mitt lilla inlägg var att det inom socialdemokratin finns synpunkter som inte stämmer överens med den officiella linjen. Bo Södersten är en av dem som har riktat kritik mot vissa delar av bostadspolitiken. Det är ett tecken på att det kan vara en rörelse som kan få en utformning likartad den som varit inom skattepolitiken. Det var alltså det jag ville ha sagt. Bo Södersten har riktat kritik mot bostadspolitiken på bl.a. följande två områden: Stockholm och storstadsområdena favoriseras i förhållande till landsbygden, och det är dyrare att bo i en förort till Stockholm än i stadens centrala delar. Men dessa förhållanden stöder Jan Strömdahl. Det är kanske något förvånande! Jag vet inte vem Jan Strömdahls guru kan vara, men jag misstänker att vederbörande i varje fall inte har tillhört Sveriges riksdag.

Herr talman! Vi har inte själva i en motion klargjort våra huvudlinjer när det gäller bostadspolitiken. Jag skall därför göra det i detta anförande. Till att börja med vill jag säga att det naturligtvis är viktigt att samhället medverkar till att alla får en god bostad med rimlig yta till rimlig kostnad i en god yttre boendemiljö. Med god bostad menar vi att den är hälsosam till kropp och själ, att den ger alla boende rimlig yta för sig själva och för samvaro. I vårt idéprogram tar vi bl.a. upp boendet. Jag vill bara citera några punkter för att klargöra vår inriktning när det gäller bostadspolitiken. ”1. Där människor bor ska det finnas goda möjligheter till sociala kontakter. 2. Bostadsområdena ska vara mångskiftande och småskaliga och präglas av närhet. 3. Segregation ska motverkas. Människor ska kunna bo i samma bostadsområde, oberoende av nationalitet, ålder eller sociala förhållanden. 4. De boende själva ska ha inflytande över och ansvar för sin närmiljö, till exempel genom att sköta förvaltningen, s.k. självförvaltning. 5. Olika former av flergenerationsoch kollektivboende ska stödjas. 6. Lokaler för gemenskap och skapande ska, liksom odlingar och andra gemensamma anläggningar, finnas i varje bostadsområde, bland annat för att underlätta kontakt mellan olika åldrar. Såväl äldres som yngres arbetsinsatser ska tas tillvara i gemensamma uppgifter.” Det är därför angeläget att samhället stöder s.k. grannskapsgrupper som redan finns på många håll i Sverige. ”8. Kraftiga åtgärder ska vidtas för att sänka boendekostnaderna.

”14 De som vill byta bostad inom sitt närområde bör ha förtur, till exempel vid byte till större, mindre eller mer handikappanpassad lägenhet. Förtur bör även ges för att underlätta omsorg om barn, handikappade eller äldre. 15 Bostadsfinansieringen måste ses över för att åstadkomma större likhet i kostnader för olika boendeformer och kategorier. 17 Avdrag för räntor på huslån eller bostdsrättslån som underskott i förvärvskälla måste begränsas.— — -” Det måste göras i sådan takt att man inte tvingas att flytta från en normalstor bostad. ”19 Normerna för minsta godtagbara standard vid sanering — — — ska ses över så att de inte förstör värdefull social och kulturhistorisk bostadsmiljö. 20 Vi vill satsa på utbildning med inriktning på förnyelse av bebyggelse/ sanering. Detta kommer bland annat att återuppliva vissa hantverksyrken. Privata fastighetsägare ska stimuleras att rusta upp sina nedgångna hus. 21 Alternativ uppvärmning ska förberedas vid nyoch ombyggnad av bostäder. Alla hus ska ha rökgång för att man ska kunna välja mellan lokal uppvärmning och fjärrvärme. Bostäder får inte uppvärmas enbart med elektricitet.” Herr talman! Det här skrev vi 1980/81. Jag tycker att det står sig väldigt bra fortfarande. Jag vill speciellt gå in på miljöfrågorna, som har anknytning till boendet, eftersom miljöfrågorna ändå är alldeles särskilt angelägna för oss i miljöpartiet de gröna. Miljöfrågorna har blivit allt viktigare för människorna i takt med att miljöproblemen blivit allt fler och allt större och tydligare. Det finns en del miljöproblem som har med boendet att göra: många hus är sjuka eller har hög radonhalt, många bostäder ligger så till att de boende drabbas av ohälsosamma luftföroreningar, buller och vibrationer, dricksvattnet är på vissa håll inte hälsosamt, den yttre bostadsmiljön är olämplig ofta i både fysiskt och psykiskt avseende. Detta gäller framför allt i storstäderna, och det drabbar särskilt barn och äldre. Ytterligare miljöproblem som har med boendet att göra är att bostäder och arbetsplatser ligger för långt ifrån varandra, vilket minskar människors fria tid, försvårar kontakterna mellan dem som arbetar och de barn och äldre som de har vård om. Det ger också upphov till onödig trafik som i sin tur ger upphov till resursslöseri och miljöförstöring. Ett slags miljöproblem i vidare bemärkelse är att närservicen är dålig — det är för långt till butiker och annan service. Till slut vill jag som ett miljöproblem i samband med boendet ta upp frågan om sophanteringen, som på de flesta håll inte är ordnad så att återvinning och miljövänlig rening underlättas. För att börja i den ändan som handlar om att lösa eller mildra miljöproblemen i boendet tar jag först upp radonproblemet. Det är ett hälsoproblem som årligen leder till att kanske något tusental nya fall av lungcancer inträffar, och det kan vi inte tillåta fortsätter. Därför måste kommunerna få ekonomiskt stöd till sina radoninsatser. Vi vill inrätta ett nytt anslag på 100 milj.kr. till bidrag för deras uppsökande verksamhet och sanering av radonhus. Under nästa budgetår. Vi vill också ändra på villkoren för radonstödet. För att ingen husägare skall nekas bidrag med motiveringen att radonriskerna inte anses vara tillräckligt stora, gäller det att sänka radonhaltsgränsen. I avvaktan på att det kommer en bomiljölag, som vi tillsammans med vpk tidigare har begärt, vill vi att gränsen sänks till 100 becquerel per kubikmeter. I det här paketet med att förbättra boendemiljön och minska resursslöseriet kommer också vårt yrkande att man skall på olika sätt stödja ekologiskt byggande — ekologiskt i många bemärkelser. Det gäller både att i största möjliga mån använda förnyelsebar energi och att ta reda på det som lämnar huset i form av avfall, sopor och avlopp. Där vill vi också att det skall införas ett stöd för att lära ut innebörden av ekologiskt byggande. Vi menar också att det skall vara en låg ränta på sådana lån som ges till ekologiskt anpassat boende och till ekologiskt anpassad teknik. Någonting som har med miljön att göra är naturligtvis hur man värmer sina bostäder. Tidigare fanns det ett statligt stöd till kommunal energirådgivning. Det har sedan tagits bort. Vi tycker det var en felaktig åtgärd. Den kommunala energirådgivningen har varit mycket framgångsrik och har gett stora energibesparingar — och skulle ge ännu mera om man inte med ett antal åtgärder hade minskat intresset för energisparande. Därför anser vi samtidigt att kommunerna själva, nu när de vet att energirådgivning fungerar, skall åläggas att svara för den fortsatta energirådgivningen. Detta återkommer vi tilli höst, när den aktuella motionen kommer att behandlas här i kammaren. Så till slut när det gäller miljöinsatserna kommer vi till vad man skall göra med de ”sjuka husen”, alla hus som har fuktoch mögelskador. Det är ju uppenbart att nuvarande regler inte tycks göra att man med tillräcklig kraft gör någonting åt fuktoch mögelskadorna. Vi ställde oss därför, tillsammans med övriga partier i ett enigt bostadsutskott, bakom en beställning till regeringen om en skyndsam översyn av villkoren för stöd till fuktoch mögelskadade bostadshus. Vi har också i vår övergripande budgetmotion reserverat 100 milj.kr. för insatser för att minska fuktoch mögelskador. Detta har naturligtvis, som jag tidigare har sagt här i kammaren, också den innebörden att man måste satsa mer på forskning och utveckling, framför allt kombinationer av ”mjuk” och ”hård” forskning. Det gäller alltså att kombinera forskningsinsatser av rent fysikalisk och kemisk natur med medicinsk forskning. Därmed tycker jag att vi har täckt in situationen när det gäller miljöfrågorna. Sedan har vi, herr talman, i ett antal reservationer även kommit in på den ekonomiska delen av boendet. Det är så, menar vi, att den fortsatta expansionen av storstadsregionerna måste hejdas genom en aktivare regionalpolitik — dels för att landsbygden inte skall utarmas ytterligare, dels därför att om storstädernas befolkning ökar så kommer miljöförstöringen att förvärras på grund av ökad trafik, luftföroreningar och avfall, och livsbeting elserna i storstäderna blir ännu sämre både fysiskt och psykiskt. Dessutom är — Prot. 1988/89:100 det viktigt att köerna till bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg 20 april 1989 minskar för att vi skall uppnå ökad välfärd och trygghet. Det är dessutom så att de orimliga kostnadsökningarna inom storstadsbyggandet och storstadsboendet måste hejdas. Miljöpartiet vill därför, tillsammans med flera andra partier, införa en investeringsavgift för byggande av kontors-, affärsoch industrilokaler i sådana här överhettade regioner. Vi vill också, tillsammans med vpk, införa ett stimulansbidrag för ”bostadisering”, alltså ombyggnad av kontor till bostäder, och för ombyggnad av större bostäder till mindre. Vi vill också stödja en centermotion, som Agne Hansson tidigare har redogjort för, som innebär att unga familjer på landet får lån för att förvärva eget hus även om de inte har barn. Vi menar att med en aktivare regionalpolitik kommer den fortsatta expansionen av storstadsregionerna att kunna hejdas, och därmed också överhettningen av byggsektorn att kunna dämpas och den våldsamma prisutvecklingen att kunna stoppas. Det har tidigare här talats om ungdomens bostadssituation. Den är naturligtvis bekymmersam. Jag behöver inte här gå in på de olika förslag som har lagts, utan jag vill bara tillföra ytterligare en idé som vi har fört fram i ett särskilt yttrande: att en arbetsgrupp med representanter för olika ungdomskategorier, bostadsförmedlare, fastighetsägare och politiska ungdomsorganisationer tillsätts för att göra en katalog över tänkbara möjligheter, även okonventionella, att lösa ungdomsbostadsproblemen. Jag tror att det behövs inte bara expertkunnande utan också kreativitet och att de som det ”drabbar” får vara med och tänka. Sedan skall man vara öppen för att pröva de olika förslag som kommer fram. Fru talman! För närvarande är det så att många människor inte har någon egen bostad eller bor väldigt trångt, samtidigt som andra har en boendestandard som -— i alla fall enligt vår uppfattning — är långt över rimlig grundstandard. Samhällets subventionering av boendet är sådan att även den typen av boende subventioneras. Vi tycker att en sådan subventioneringspolitik är fördelningspolitiskt orättvis. Den bidrar också till onödigt slöseri med naturresurser, både när bostäderna byggs och när man värmer dem. Därför är det viktigt att hitta bostadsfinansieringsformer som innebär att stöd endast utgår till vad som kan betecknas som rimlig bostadsstandard och att all standard därutöver helt skall betalas av den boende själv. Det är möjligt att detta kan knytas till en viss ytnorm per boende som är mantalsskriven i en lägenhet — plus naturligtvis en viss grundyta. Det är också viktigt att bostaden inte får fortsätta att vara en handelsvara och ett spekulationsobjekt — det blir ju mer och mer så, fru talman. Därför måste subventioneringspolitiken och realisationsvinstbeskattningen på bostäder utformas så att man försvårar för enskilda och företag att göra oförtjänta vinster på sitt eget eller andras boende. Vidare är det naturligtvis angeläget att förenkla själva reglerna, så att var och en kan överblicka möjligheterna att få samhällsstöd för ett grundboende — i dag är reglerna oerhört snåriga. Till slut, fru talman, vill jag säga att jag som ”nybörjare” i bostadsutskottet 25 —- jag har dessutom kommit in i riksdagen ganska sent som ersättare för Jill Lindgren — blivit positivt överraskad av att det i bostadsutskottet förekommer så pass många försök till ett konstruktivt, gemensamt handlande. Som Agne Hansson tidigare redogjort för har detta också i flera fall givit resultat. Ännu fler resultat av det slaget skulle möjligen också vara att förvänta i de kommande omröstningarna i dag. Vi har alltså i utskottet en konstruktiv anda och en öppenhet för samarbete som det säkerligen går att utveckla ytterligare en hel del. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till alla de reservationer till utskottsbetänkandet vilka jag som representant för miljöpartiet har undertecknat.

Fru talman! Jag kommer för moderaternas räkning att mest beröra de frågor som tagits upp i reservation 42 och följande reservationer. Jag tycker att moderaterna genom Bertil Danielsson på ett föredömligt sätt redovisat det moderata alternativet till bostadspolitiken i stort. Han har beskrivit många av de nackdelar som socialdemokraternas bostadspolitik medfört. När det här i talarstolen talas om ”bostadsmarknad” vill jag ifrågasätta om det är rätt ord som används. Bostadsmarknaden fungerar inte i dag. Jag tycker att man i stället bör tala om någon form av administrativt system. Det finns få områden i Sverige som är så totalt genomreglerade och styrda av olika politiska beslut, såväl centrala som lokala, som just bostadsmarknaden eller, rättare sagt, detta administrativa system. Det är de facto så att det är politiker som bestämmer om det skall byggas, när det skall byggas, var det skall byggas och t.o.m. hur det skall byggas. Det är emellertid inte bara i fråga om nybyggandet som politikerna har ett stort inflytande, utan det har de också över de bostäder som redan har byggts. Det finns här en mängd olika regleringar som ger just politikerna makt. Vi har kritiserat de olika typer av styrande regler och subventioner som i dag finns, och jag tänker nämna några av de områden som vi moderater kritiserat. Det går inte att nämna alla, eftersom de, som jag tidigare sagt, är väldigt många och detta system väldigt genomreglerat. Jag börjar med räntebidragssystemets utformning när det gäller lånen till framför allt nybyggnad av bostäder. Det är ett typexempel på att detta område är väldigt genomreglerat. Bara systemet för finansiering av bostadsbyggandet är så pass svåröverskådligt, att jag tror att det är mycket få i denna kammare som kan redogöra för alla delar av denna lagstiftning. Och ändå är detta bara en liten del av alla regler i detta administrativa system. Vi moderater vill givetvis även i detta avseende genomföra förenklingar och ta bort mycket av byråkratin. Det vill vi göra inte bara därför att vi är motståndare till byråkrati i allmänhet, vilket vi i och för sig är, utan även därför att detta regelsystem får en hel del direkt negativa effekter. Vi har i dag problem med bostadsförsörjningen, och det beror till viss del just på subventionssystemet. Därför kräver vi moderater ett nytt finansieringssys tem, och det skall vara ett enkelt finansieringssystem. Bakgrunden till det är den ”blå tråden” i moderat politik, dvs. att det i första hand är människorna på en fungerande bostadsmarknad som via sin efterfrågan och sina önskemål skall styra vilka bostäder som skall byggas, var de skall byggas och på vilket sätt de skall byggas. Självfallet skall detta inflytande i så stor utsträckning som möjligt gälla inom hela bostadssektorn. Vi har därför föreslagit ett s.k. enhetslån, som innebär att man utgår från en viss baslägenhetsyta och ger statliga subventioner till en sådan baslägenhet. Om lägenhetsytan är större skall i detta enhetliga system subventionen bestämmas av antalet kvadratmeter upp till en viss toppnivå. Detta innebär att man får till stånd ett system som gör det möjligt att bygga bostäder mer fritt, dvs. bostäder som människorna efterfrågar och inte bostäder som några politiker eller byråkrater på olika håll och kanter tycker att man skall bygga. Detta system medför, jämfört med dagens system, förenklingar, bostadsbyggandet blir billigare och människorna kan i större utsträckning välja de bostäder de önskar. Regeringen har nu framlagt ett förslag som innebär förenklingar av finansieringssystemet. Det finns fördelar med detta förslag, och det innebär till vissa delar förenklingar. Men vi moderater tycker att man inte alls går tillräckligt långt. Man vill nu ersätta alla de olika regler som finns i dag med någon form av värdebärare, vilka i och för sig är färre än de regler vi har i dag. Jag medger att man går en bit på vägen, men det finns åtskilligt kvar att göra. Vi föreslår därför den typ av enhetslånesystem som jag här nämnt. Vi har i detta betänkande också tagit upp frågan om vad man kallar decemberbeslutet, dvs. det plötsligt framlagda förslaget som innebar att man skulle fördubbla den garanterade räntan för lån till ombyggnader av bostadshus. Vi har varit kritiska till detta system, eftersom vi anser att det är ytterligare ett exempel på den ryckighet som faktiskt råder på bostadsmarknaden i dag. Vi har emellertid inte lagt fram något direkt förslag om ett upphävande av detta beslut, bl.a. på grund av att just ryckigheten är någonting som vi inte tycker speciellt mycket om. Vi har emellertid föreslagit förändringar av andra liknande bestämmelser, förändringar som skulle ge en stor mängd fördelar. Fru talman! En annan grund för den moderata politiken är att vi vill minska rundgången. Vår grundtes är, som jag redan nämnt, att vi vill minska byråkratin och därmed också minska den politiska styrningen och kostnaderna för bostäder. Dessutom vill vi moderater sänka skatten — vi vill sänka den betydligt och inte öka den på något område. Just bostadsområdet ger ett typexempel på denna fantastiska rundgång: väldigt höga kostnader, väldigt mycket regler, osv. Här skulle det vara extra bra om man kunde genomföra den moderata politiken. Vi moderater har föreslagit besparingar och förenklingar på en mängd olika områden. Jag har inte tid att här gå in på alla dessa förslag, men jag kan nämna några. Vi vill avskaffa räntebidragen för äldre reparationsoch energisparlån. Vi vill slopa räntebidragen för hus byggda före 1975, eftersom det inte skulle få alltför kostnadshöjande effekter. Vi vill slopa ungdomsbostadsstödet, som är ett typexempel på specialdestinerade lösningar som ofta ger fler nackdelar än fördelar, och i detta fall är det extra viktigt inte minst när det gäller ungdomarna. Vi vill också avveckla de speciella hyresrabatterna, m.m. Problemet på bostadsmarknaden liksom i Sverige i allmänhet är att man har så många stödformer och så många subventionstyper, att man till slut inte har råd att satsa på de viktigaste formerna av samhällsstöd. Vi ger i detta betänkande några exempel på det. Det gäller t.ex. den s.k. ramen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Man anser sig inte ha råd att satsa tillräckligt med pengar för att se till att dessa mycket stora och viktiga kulturella värden inte går till spillo. Vi har tidigare varit inne något på rörligheten på bostadsmarknaden. Med det nuvarande bostadsbyggandet kan vi årligen öka den totala bostadsstocken med ungefär en procent. Att enbart bygga nytt är inget sätt att klara av bostadsbristen. Det handlar också om att de lägenheter som finns kan användas bättre och i enlighet med människors önskemål. Det är därför vi i andra sammanhang har gått emot olika former av flyttskatter, vilka haft till följd att vi fått en mycket stel bostadsmarknad. Detta drabbar alla och framför allt dem som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden. Vi kan också se att socialdemokraterna i det här fallet använder olika stödformer och regler i rent partipolitiskt syfte. Jag tänker på slopandet av de statliga räntebidragen enbart för dem som vill överta en fastighet och bilda en bostadsrättsförening för att på den vägen få mer inflytande i sitt boende. Socialdemokraterna går emot människors önskemål på den punkten. Jag vill fråga majoritetens talesman Magnus Persson: Varför motarbetar socialdemokraterna aktivt människors önskemål när det gäller bostadsform, dvs. i detta fall inte vill ge dem som önskar ombilda sina bostäder till bostadsrätt samma stöd som andra? Den frågan hoppas jag så småningom få svar på. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna till detta betänkande.

Fru talman! Jag var för en tid sedan på ett symposium om svensk bostadsförsörjning där åtminstone en av deltagarna i panelen klargjorde att vi gott kunde avskaffa såväl bostadsdepartementet som bostadsutskottet. När man läser dagens digra betänkande med 123 reservationer och därtill ett flertal särskilda yttranden, kan man kanske fråga sig hur det skulle gå till att avskaffa de ansvariga bostadspolitiska organen i vårt land. Det låter sig nog inte göra på en kafferast i alla fall. Jag kommer nu in på andra delen av denna bostadsdebatt, en del som i stort handlar om statliga bidrag, stöd, regleringar, lånevillkor och mycket annat. Bostadssubventionerna skapar enligt folkpartiets åsikt så många problem att de bör reduceras, och vi utgår från att den tillsatta boendekostnadsutredningen gör en översyn som syftar till att minska subventionerna. Förutsättningarna för en kraftig reduktion av subventionerna är enligt vår mening ett i grunden förändrat skattesystem som skall medföra att det lönar sig att arbeta, spara, utbilda sig osv. Det är ju inte bara så att bostadssubventionerna i dag utgör en stor statsfinansiell belastning utan — vad värre är — de beräknas öka mycket kraftigt. Med i stort sett oförändrad ränta och oförändrat bostadsbyggande kommer enbart räntebidragen att stiga från i dag ca 18 miljarder kronor till 32 miljarder 1993/94, enligt boverkets långtidsbedömning. Dagens räntebidragssystem har många svagheter inte minst ur fördelningspolitisk synvinkel. Vissa bostadstyper och upplåtelseformer gynnas framför andra på ett som vi tycker godtyckligt och ryckigt sätt. Från folkpartiets sida tror vi mer på generella stöd som inte styr konsumtionen. Höjda barnbidrag är ett sådant stöd som vi sedan länge föreslagit, och det ser ju lovande ut när den nu sittande inkomstskatteutredningen tydligen allvarligt tagit upp tanken på ordentligt höjda barnbidrag. Lägre bostadssubventioner ger självklart även utrymme för skattesänkningar. Fru talman! Vad jag hittills sagt har berört bostadssubventioner på längre sikt, men det är viktigt, för att nå målet på lång sikt, att vi även ägnar det kortsiktiga perspektivet en stunds uppmärksamhet. Och det är mycket detta som behandlas i de reservationer jag nu vill beröra. Om vi menar allvar med vår önskan att minska bostadssubventionerna, måste vi bl.a. börja med att angripa en av de tyngsta delarna, nämligen de direkta räntesubventionerna. Jag tänker då givetvis på systemet med de garanterade räntorna som årligen räknas upp tills man uppnått marknadsräntan. Folkpartiet vill här ha en så långtgående schablonisering som möjligt i förenklingssyfte, och vi har föreslagit en extra upptrappning av de garanterade räntorna med för helår 350 milj.kr. Upptrappningen skall gälla både flerfamiljshus och egnahem och gälla från halvårsskiftet 1989. Fru talman! Ett annat område som berör räntebidragen är bidragen till underhållslån. Från folkpartiets sida vill vi införa ett system med skattefria avsättningar till reparationsfonder. Sådana avsättningar skulle säkerställa resurser till underhåll och även bidra till att underhåll och ombyggnader sker med varsamhet. Om dessa avsättningsmöjligheter införs är den logiska följden, som vi ser det, att räntestödet till underhållslån bör kunna sänkas med 100 milj.kr. för helår. Fru talman! Det finns ett räntebidrag som regeringen har dragit in men där vi inte ställer upp från folkpartiets sida, därför att indragningen är i högsta grad stötande. Jag tänker då på bidraget till allmännyttigt ägda fastigheter som säljs till eller omvandlas till bostadsrättsförening. Vid en sådan omvandling dras räntebidraget in, vilket sannerligen inte bidrar till att få neutraliet och lika villkor för boendet. Förvärvslånen till barnfamiljer för köp av äldre egnahem infördes den 1 juli 1987. Som jag sade tidigare, anser folkpartiet att barnfamiljerna skall stödjas genom generella bidrag och inte genom subventioner, och därför anser vi att dessa förvärvslån bör avskaffas fr.o.m. 1 juli i år. Fru talman! I mitt hemlän, Bohuslän, har på senaste tiden pågått en livlig debatt om hur man skall komma till rätta med problemet att åretruntbostäder köps upp till höga priser och förvandlas till fritidsbostäder. Det har framkommit många förslag. Ja, det har t.o.m. föreslagits en förvärvslag, en för mig fullständigt otänkbar lösning. I reservation 68 visar vi på olika lösningar på detta problem. Dels gäller det, som vi ser det, att ställa mark till förfogande för både ny permanentbebyggelse och fritidsbebyggelse, dels och framför allt att ge den bofasta befolkningen lånemöjligheter som är likvärdiga med lån för nybyggnad. I ett antal reservationer har vi uttalat oss för avveckling av vissa stödformer som vi i flera fall varit motståndare till från början. Jag tänker på hyresrabatterna, återflyttningsbidragen, nybyggnadsbidragen och ungdomsstödet, som vi berör i reservationerna 71, 72, 73 och 74, till vilka jag yrkar bifall. Fru talman! När det gäller tillstyrkanderamen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse föreslog vi från folkpartiet att ramen borde höjas till 125 milj.kr., och det är med stor tillfredsställelse vi nu konstaterar att majoritet uppnåtts för att plussa på regeringens förslag med 15 milj.kr. i förhöjd ram. I folkpartiets motion Bo 223 har vi föreslagit att de s.k. tilläggslånen till bostadshus yngre än 30 år inte längre bör utgå, dvs. de bör upphöra den 1 juli 1989. Det gör vi därför att vi tror att ombyggnad av just detta bostadsbestånd bör kunna ordnas genom andra lånesystem. Vi föreslår även i detta sammanhang att en särskild ram för bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder med 10 milj.kr. bör skapas, så som vi föreslagit i vår motion. Fru talman! I den allmänna skattedebatten talas i dag mycket om marginalskatteproblematiken. Nu är det faktiskt så att marginaleffekter finns på många områden, inte minst inom den flora av bidragssystem vi har i dag. Ett sådant är bostadsbidragen, som i dag kan utgå till vissa hushåll utan barn. Marginaleffekterna gör att bidragen i många fall inte är av något större värde för ungdomar. Dessa bidrag bör därför kunna avskaffas den 1 juli i år. Att radon i bostäder utgör en allvarlig hälsorisk är i dag väl känt. Likaså givetvis den oro som många drabbade husägare känner. Utskottsmajoriteten delar uppenbarligen denna oro och talar även om restriktivare inställning till radondotterhalten i våra bostäder. Vad som bekymrar oss i folkpartiet är att majoriteten för dagen inte vill vidta någon åtgärd, utan man hänvisar på gammalt beprövat sätt till det utredningsarbete som socialstyrelsen gör i samarbete med boverket. Folkpartiet vill gå raskare fram, och detta berör vi i reservation 103 där vi tycker att ett första steg bör tas omgående för att redan nu förorda en sänkning av gränsvärden för att radonbidrag skall utgå. Vi nämner som ett tänkbart förslag att gränsvärdet sänks till 200 Bq/m?. Vi anslår också 20 miljoner extra för detta ändamål. Jag yrkar bifall till reservation 103. Fru talman! Utöver radonproblemet vill jag gärna peka på ett annat problem som något berörs i detta digra betänkande och som också avser vad vi kallar sjuka hus. Översynen av stödvillkoren för alla de småhusägare som drabbats av mögelskadeproblem måste enligt folkpartiets mening ske utan ytterligare dröjsmål. Detta var vi eniga om i höstas, och jag utgår ifrån att riksdagsmajoriteten nu har samma uppfattning och därför stöder reservation 111, till vilken jag yrkar bifall. Fru talman! Jag vill till slut yrka bifall till samtliga de reservationer som folkpartister står bakom samt i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker det är viktigt att klargöra skillnaden mellan å ena sidan folkpartiets och moderata samlingspartiets hållning när det gäller lån vid köp av permanentbostäder och å andra sidan miljöpartiets. Vi har samma uppfattning så långt att det är viktigt att den bofasta befolkningen får samma möjligheter vid köp av befintliga hus som vid nybyggnad. Vi tycker dock inte att man ytterligare bör öka trycket på dessa orter, som är mycket attraktiva ur turistsynpunkt, genom att ställa ytterligare mark till förfogande. Det tycker vi är en bakvänd åtgärd när det gäller att försöka skapa en bättre bostadsoch boendemiljö för den bofasta befolkningen. Det skulle bara ytterligare öka turistströmmen till dessa orter.
Fru talman! Krister Skånberg säger att man inte skall öka trycket på dessa områden. Det är precis detta som denna debatt handlar om. Man vill inte ha de mörka fönstren i husen vintertid osv. Man vill att bostäderna skall förvandlas till åretruntbostäder och inget annat. Lånebilden är då självklart en viktig faktor. Där är vi tydligen överens. En annan viktig faktor är att man har tillgång till tomtmark för åretruntbostäder. I många områden, t.ex. i mitt hemlän, skulle man också kunna släppa fram ytterligare fritidsbebyggelse.
Fru talman! Vi tror inte att det blir färre mörka fönster i dessa områden för att man ställer mer mark till förfogande. De orter vi talar om är redan i de allra flesta fall överexploaterade. Man bör inte ytterligare exploatera dem. Den mark som möjligen ytterligare finns kvar skall finnas för det fria fritidslivet. Men, som sagt, det gäller att komma åt den här Höstermaneffekten på olika sätt, så att de som egentligen skulle vara permanentboende och deras barn och barnbarn får chans att bo på sina hemorter.

Förbindelserna med Sovjetunionen när det gäller miljövårdsområdet intensifieras. I det multilaterala miljövårdssamarbetet deltar nume ra Sovjetunionen mer aktivt än tidigare. Bl.a. har man engagerat sig stort i frågan om klimatförändringar. I Sovjetunionen spelar miljöfrågorna en alltmer betydelsefull roll. Ett tecken på deras ökade politiska vikt var upprättandet av en statskommitté för miljövård i slutet av år 1987. Vi får numera täta rapporter om att ökad hänsyn tas till miljöaspekter vid planering av industriprojekt och liknande. I de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Sovjetunionen spelar miljöfrågor en stor roll. En av de första arbetsgrupper som inrättades inom ramen för den blandade kommissionen för ekonomiskt och teknisktvetenskapligt samarbete gällde just miljövård. Ett relativt omfattande tekniskt och forskningsinriktat samarbete pågår för närvarande. Genom detta samarbete har Sovjetunionen fått del av ett omfattande svenskt miljökunnande på många områden. Även Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Vetenskapsakademien har miljöinriktade samarabetsavtal med Sovjetunionen. Miljöfrågorna intog en central roll i diskussionerna vid ministerpresident Ryzjkovs besök i Sverige i början av 1988. Vid diskussionerna beslöts att inleda förhandlingar om ingående av ett regeringsavtal på miljöområdet. Detta bekräftades vid mitt besök i Moskva några veckor senare, då jag också fick tillfälle att fördjupa samtalen om miljöproblemen i våra bägge länder och diskutera hur det bilaterala arbetet skall läggas upp. Dessa förhandlingar är nu avslutade. Regeringen har i dag bemyndigat mig att underteckna detta avtal med Sovjetunionen i samband med besöket av ordföranden i statskommittén för miljövård, doktor Molrgun. Doktor Molrgun avlägger ett tredagarsbesök i Sverige med början torsdagen den 27 april. Under besöket kommer överläggningar att hållas på miljöoch energidepartementet om en rad multilaterala och bilaterala miljöfrågor. En överenskommelse om samarbete på miljövårdsområdet kommer att undertecknas under besöket. I avtalet räknas en rad områden upp där samarbetet skall bedrivas. Vidare upprättas en blandad svensk-sovjetisk miljökommitté för att övervaka tillämpningen av avtalet. Avslutningsvis vill jag nämna att i avtalet utsägs klart att vi skall prioritera samarbetet i vårt gemensamma närområde, vilket i praktiken innebär Sovjetunionens närområde till Östersjön. Under senare tid har vi på miljöoch energidepartementet tagit emot flera besök från de baltiska staterna. Vi avser att inom det nya avtalets ram intensifiera samarbetet med dessa republiker.

Fru talman! Vi känner till ett antal miljöproblem av väsentlig betydelse särskilt i de baltiska staterna. Det rör sig om fosforitprojektet i Estland, föroreningarna i Rigabukten och föroreningarna från den kemiska fabriken i Olaine, som kommit att kallas för Lettlands Tjernobyl. Gemensamt för de baltiska staterna är det s.k. allunionella projektet, som de olika staterna var för sig inte har så stort inflytande på. Det har t.o.m. förekommit att Lettlands miljöminister har sagt sig vilja stänga Olainefabriken, men det har inte varit möjligt. Sveriges möjligheter till miljösamarbete med de baltiska staterna vilar Prot. 1988/89:100 också på de kontakter som statsrådet nu har redogjort för. Avser statsrådet 20 april 1989 att även ta upp de frågor som jag nyss exemplifierade vid de kommande

Fru talman! Jag vill ställa en fråga som rör det bilaterala samarbetet. jävård Frågan är visserligen inte så stor, men den kan vara symboliskt viktig. Frågan gäller förekomsten av en ekoby, Sepulrov, som ligger 12 mil söder om Moskva, som bedriver vetenskaplig forskning kring hur man skall kunna få alternativa lösningar. Det är genom en vän, som varit i kontakt med herr Goratjov på den hydrologiska anstalten i Moskva, som jag har fått reda på detta. Jag tror att också statssekreterare Micael Mathson på miljödepartementet känner till det här. Kan man tänka sig att miljöministern är intresserad av att stimulera ett utbyte — kanske inte på officiell nivå, men mellan miljöorganisationer och liknande — även med ekobyar i Sverige i ett sådant samarbete?
Fru talman! Statsrådet talade om ett utbyte med de baltiska länderna. Vi vet att vår representant i Litauen gärna vill att oberoende forskare från hela världen skall inspektera Ignalina. Vid Ignalina har man haft ungefär samma problem som man har'haft i Tjernobyl. Den första reaktorn är dålig, det har brunnit i den andra och man vill egentligen bygga ut den tredje. Hur avser statsrådet att agera i det här frågan? Vilken insyn kan vi få, eller hur kan vi i Norden hjäpas åt att övervaka det hela? Det har kommit till min kännedom att kärnkraftsavfall skall dumpas i Norra ishavet. Vad vet statsrådet om detta?

Fru talman! Beträffande Eva Goés frågor vill jag säga att redan det avtal om informationsutbyte och samarbete för att förebygga kärnkraftsolyckor som vi har med Sovjetunionen ger oss full rätt — en rätt som vi naturligtvis utnyttjar — att begära all information vi behöver om anläggningar i Sovjetunionen. Kärnkraftsinspektionen och strålskyddsinstitutet har ju i uppgift att företräda Sverige när det gäller dessa frågor. Jag har inte hört talas om det förhållande som Eva Goéäs tog upp. Men vi kan ju kontrollera om det finns någon grund för dessa rykten. I så fall kommer vi naturligtvis att agera. Till Kaj Nilsson vill jag säga att avtalet omfattar alla former av samarbete och syftar till att främja samarbetet mellan regeringarna, mellan myndigheterna, mellan vetenskapliga organisationer och mellan folkliga organisationer. Detta avtal ger således ökade möjligheter till den form av samarbete som Kaj Nilsson efterlyste. Till Anders Castberger vill jag säga att de frågor som han tog upp diskuterade jag med den sovjetiska regeringen vid mitt besök i Moskva i januari förra året. Jag begärde då svar på dessa frågor och jag följer dem fortlöpande. Det är alldeles självklart att detta avtal och de ökade samarbets former som vi får — både direkt med Moskva och med enskilda delrepubliker — förstärker våra möjligheter. Om Sovjetunionen skall fullgöra sina åtaganden enligt Helsingforskonventionen, att halvera utsläppen i Östersjön till 1995, så är det just i de baltiska republikerna och i Leningradområdet som mycket kraftfulla insatser behöver sättas in. Det är inte minst för att förbättra de gemensamma insatserna som jag anser att vi gemensamt bör välkomna detta steg i samarbetet som avtalet innebär.
Fru talman! Det är bra att en dialog har öppnats. Jag fick också höra av denna forskare, fysiker från Litauen, att de gärna ville ha all information som vi har i Sverige om Tjernobyl. De hade väldigt litet information om vad som hände efter Tjernobyl, och de kände sig oinformerade. Jag vill därför höra med Birgitta Dahl om vi har en sådan dialog att vi kan ge dem vårt material, och i så fall när och hur.
Fru talman! Jag skulle vilja komplettera frågeställningen kring fosforitbrytningen i Estland litet grand. Miljöministern nämnde här att hon också har åberopat Helsingforskonventionen. Det har hävdats, vad jag kan minnas, från svensk sida att dessa planer skulle ha skrinlagts. När jag var i Tallinn och Moskva för några veckor sedan fick jag litet mera blandade uppgifter. Från de grönas sida i Estland sade man att fosforitbrytningsplanerna fortfarade är aktuella. Ordföranden i högsta Sovjets utrikesutskott, Vadim Zagladin, svarade att frågan är fryst, och det finns varken positivt eller negativt besked. Han sade vidare att alla behöver fosfat för jordbruket. Mot bakgrund av detta undrar jag om Birgitta Dahl har någon kompletterande information om sakläget, jag undrar också om hon har några planer på att ta upp detta ytterligare med de sovjetiska företrädarna för att få ännu klarare besked.
Fru talman! Jag ställde en fråga angående bl.a. fosforitprojekten, sulfitfabriken och Olaine-fabriken. Av statsrådet fick jag svaret att det togs upp redan vid en tidigare överläggning. Min fråga gällde emellertid om statsrådet avser att ta upp frågan vid de kommande överläggningarna. Den frågan får väl kvarstå, och vi får se vad svaret blir. Vid de tidigare överläggningarna hade statsrådet begärt ett svar, sade hon. Vi fick emellertid inte reda på vad det blev för svar från Sovjetunionen. Eftersom statsrådet menar att hon följer frågan mycket intensivt så måste det väl ha kommit något svar vid det här laget i alla fall. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av det.
Fru talman! Det svar jag fick var att man skall stoppa fosforitbrytningen. 20 april 1989 Eftersom jag också har nåtts av dessa delvis motstridiga uppgifter fortsätter vi att ställa frågor om detta. Jag kommer självfallet också att göra det vid mina samtal med den sovjetiske miljöministern. Detta är också det besked jag har gett till företrädare för miljöorganisationerna i de tre baltiska republikerna, när de har besökt mig och när vi har talat med varandra. En annan fråga som dessa företrädare tog upp - som sammanfaller med Eva Goés fråga — är att de ansåg sig ha dålig information om miljöskadorna i sitt eget land. Jag berättade då för dem att det finns offentlig information tillgänglig om utsläpp i både luft och vatten, när det gäller den redovisning vi är tvungna att lämna enligt Helsingforskonventionen och det internationella IAEA-avtalet. Jag har lovat att ge dem all den information vi har tillgänglig. Jag har ännu inte hunnit posta brevet — det var bara några dagar sedan vi träffades. De kommer således att få hjälp från Sverige med att få detaljerad information om miljötillståndet i sina egna länder.
Fru talman! Jag är tacksam för det svar jag fick. Jag skulle dock vilja vidga perspektivet något. När jag var i Sovjet använde man från sovjetisk sida — dock inte officiell sida — uttrycket katastrof om den totala miljösituationen i Sovjetunionen, med hänvisning till sjöarna som torkar ut och allt det andra som delvis är känt här. Detta uttalades i sovjetiska tidningar, bl.a. den stora tidningen Literaturnaja Gazeta, av de ryska och baltiska gröna och av många sovjetiska författare. Jag undrar om Birgitta Dahl har någon möjlighet att uttala sig i vilken mån hon genom sina kontakter har en uppfattning om hur allvarlig situationen över lag är i Sovjetunionen när det gäller miljön.
Fru talman! Situationen är mycket allvarlig. Jag kan dessutom svara Per Gahrton att officiella ryska förträdare med ministerpresident Ryzjkov i spetsen använder samma uttryck, nämligen katastrof, om vissa särskilt hårt belastade områden, vare sig det gäller industristäder eller sjöar som hotas av uttorkning. Detta har också anförts som motiv för att t.ex. stänga fabriker och ändra beslut i en rad viktiga frågor. Man tar ytterst allvarligt på situationen, och talar numera mycket öppet om den. Man är också angelägen om tekniköverföringar, dvs. kunskap om vilka goda alternativ som kan användas. Man gör sig heller inga illusioner om att det skulle vara särskilt lätt att reda ut detta, utan tar detta tvärtom som den stora utmaningen för dagens generation i Sovjetunionen. De samtal vi för är således mycket öppna. De avtal som nu undertecknats och det samarbete som nu byggs ut gör det möjligt att understödja den processen. Det kommer vi att göra från svensk sida, så långt vi har förmåga.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 7 behandlar utskottet förslagen i budgetpropositionen om anslag till bostadsförsörjningen, proposition 1988 89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. I betänkandet behandlas dessutom ett åttiotal motioner helt eller delvis. Fru talman! Regeringens förslag tillstyrks av utskottet med ett enda undantag. Det föreslås att den s.k. tillstyrkanderamen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall vidgas med 15 milj.kr. med anledning av regeringens förslag. Det är ett tillmötesgående av ett folkpartiförslag. Med anledning av vad som i budgetpropositionen förordats beträffande förnyelsebidragen föreslår utskottet ett tillkännagivande om stöd till åtgärder i bostadsområden med sociala problem m.m. Dessutom förordar utskottet, med anledning av vad som i budgetpropositionen redovisas och i en socialdemokratisk motion förordas, ett tillkännagivande om metoden för beräkning av låneunderlag. Förslag på ytterligare sex tillkännagivanden ges. Det gäller: På eget initiativ förordar utskottet dessutom ett tillkännagivande om reglerna för den s.k. förvärvslångivningen. Till betänkandet har fogats inte mindre än 123 reservationer och sex särskilda yttranden. Vi socialdemokrater i utskottet har reserverat oss på en enda punkt, till förmån för ett tillkännagivande om att regeringen skall ges bemyndigande att se över reglerna för ombyggnadslån vid lägenhetssammanslagningar. I övrigt är de borgerliga partierna ganska splittrade. Centern, moderaterna och folkpartiet är ense om att fondering i skattebefriade underhållsfonder skall finnas. Vpk vill genomföra ett motionsförslag om investeringsavgifter genom företag. Det vill även centerpartiet. Miljöpartiet har förslag som rör det ekologiska byggandet. Fru talman! Det är i korthet den flora vi i dag befinner oss i. Det är ett fåtal reservationer som de tre borgerliga partierna gemensamt kunnat enas om. Det är kontentan av de borgerligas valsamverkan. Folkpartiet och moderaterna faller ofta i varandras armar. De två partierna präglas av en samstämmighet att fjärma sig från de sociala målen och den sociala bostadspolitiken. Majoritetsskrivningen präglas alltjämt av att den sociala bostadspolitiken ligger fast. Det är tryggt att veta. Det finns vissa orosmoln på vår himmel. Vi är medvetna om att kostnadsutvecklingen är oroande hög. Det är inte bara Stockholm och övriga storstadsområden som nu visar en uppåtgående prismässig trend som inger oro. En annan viktig fråga är självfallet bostadsbristen. Här har kommunerna ett stort ansvar att bygga flera bostäder och att bygga bort bostadsbristen. Den mest alarmerande komponenten är att priserna på material har stigit. Materialsidan präglas i dag av långa leveranstider och knapphet på vissa produkter. Här har vi en flaskhals, som både bromsar byggandet och höjer kostnaderna. Den av regeringen framlagda propositionen om att nordiskt byggmaterial skall komma svensk byggindustri till handa är bra. Vi öppnar därmed gränserna för våra nordiska grannar. Detta bör på sikt samtidigt ge en dämpning av priserna och leda till att de långa leveranstiderna förkortas. Så sent som i början av denna vecka träffade regeringen en överenskommelse med Byggentreprenörföreningen. Det är bra. Vi får nu hoppas och tro att den frivilliga överenskommelsen respekteras och följs av berörda parter. Den överenskommelse som träffats mellan departementet å ena sidan och byggentreprenörerna å den andra skall nu utformas av en gemensam kommitté, som närmare skall precisera de överenskomna riktlinjerna. Det finns onekligen vissa inslag som andas optimism i denna överenskommelse. Byggarna garanterar att de skall avsätta tillräcklig produktionskapacitet för att klara det snabbt växande behovet av bostäder. Byggkostnaderna skall inte öka mer än inflationen. Kommunerna skall medverka i processen på ett hyggligt sätt. Det gäller nu bara att se till att parterna ute i landet, byggarna och kommunerna, ställer upp på detta. Jag vill i detta sammanhang också påminna kammarens ledamöter om att det är och förblir kommunerna som har huvudansvaret för att bygga bostäder. Det är och förblir kommunerna som har det lagfästa ansvaret för att kommunens medborgare ges rätten till en bostad. Det är riksdag och regering som sätter ramarna och via räntesubventioner ger kommunerna möjlighet att bygga bort bostadsbristen. Fru talman! Det är viktigt att vi då och då påminner varandra om de olika roller kommuner, riksdag och regering spelar i den bostadspolitiska debatten. Vi kan konstatera att vi det senaste året har ytterligare ökat produktionskapaciteten. Preliminära beslut för lån till drygt 60 000 bostäder 1988 är nu klara. Detta kommer självfallet att ge utslag 1989 och 1990. Det har bitvis varit svårt i portgången, men nu börjar det att lossna på allvar. Jag vill gärna ge regeringen och bostadsministern en eloge för de åtgärder som vidtagits den allra senaste tiden. Detta visar också att det är riktigt och rätt att bromsa omoch tillbyggnader, de s.k. ROT-projekten. Dagens siffror är en bekräftelse på att vidtagna åtgärder nu börjar ge resultat. Nybyggnadsprogrammet ökar på bekostnad av ROT-programmet. Det är bra. Fru talman! Vi är nu på väg att förverkliga ett halvmiljonprogram för bostadsbyggandet inom en relativt begränsad tidsperiod. Det har höjts och höjs röster i dag också för att man skall öka byggandet. Vi som har sysslat med bostadspolitik under en längre tid vet att det med olika tidsintervaller råder stor efterfrågan och även i vissa lägen överskott. Fru talman! Spåren förskräcker. Jag tänker då närmast på den debatt som vi mött när det gäller miljonprogrammet. Visst gjordes det misstag, som vi nu i efterhand får betala dyrt. Men glöm inte, mina damer och herrar från oppositionens sida, att ni också har ett ansvar! Många minns vi kravet som ställdes då, precis som det har ställts i dag i kammaren från denna talarstol: Bygg flera lägenheter! Bygg flera hus! Självfallet kräver de bostadslösa att få en bostad. Jag skulle emellertid vilja ge oppositionen det rådet i dag att vi, när vi inom en framtid kanske åter står där med tomma lägenheter, skall minnas våra tidigare krav. Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att få uppleva den situationen igen. Mitt råd — detta är en utsträckt hand — lyder: Ta då ert ansvar för tidigare krav! Ställ upp och medverka till att resurser skapas, så att vi kanske under en övergångstid får möjlighet att skapa utrymme för att bygga lägenheter att ha på lager. Ibland har vi lätt för att glömma den snö som föll i fjol. Jag vill redan i dag flagga för att oppositionen i ökad omfattning bör känna sitt ansvar. Vi kan alla lära av våra misstag. Vad vill oppositionen? Som jag inledningsvis sade, har man mycket svårt att enas. Något borgerligt alternativ till en gemensam bostadsstrategi finns inte. Det är bra, inte minst för de boende. Detta noterar vi med tillfredsställelse. Det råder inget tvivel om att centern är betydligt närmare oss socialdemokrater, jämfört med hur man förhåller sig till moderater och folkpartister. Jag vill gärna ge centern en eloge för att ni har hållit ställningarna. Det finns vissa övertramp, där jag tycker att ni har hamnat i fel fålla. Men okej, till det skall jag återkomma senare. Folkpartiet och moderaterna har en målmedveten strävan att kasta loss och kasta sig över hyresgästerna, deras organisationer osv. Vi säger nej till detta. Vi vill slå vakt om hyresgäströrelsen och dess organisation. Vi tycker att den gör ett fint jobb. Tillsammans med den skall vi klara en bättre boendemiljö både inomhus och utomhus. Både moderater och folkpartister vill avveckla dagens byggnadsreglerande åtgärder och samtidigt försäkra sig om att det framdeles inte skall komma några andra sådana. Bertil Danielsson talade om paragrafdjungel och överförmynderi. Det som har framförts från talarstolen i dag är det gamla klassiska moderata resonemanget. I detta sammanhang har centern anvisat en, enligt mitt förmenande, något smakligare modell. Jag tänker då på den s.k. investeringsavgiften på kommersiella byggnader. Det är ingen hemlighet att vi inom socialdemokratin tidvis har diskuterat en sådan. Vi fann emellertid i slutomgången att detta föll. Vi valde en annan modell. Moderaternas klagomål på planhushållningspolitiken känner vi igen. Man talar om byråkrati och regleringar. Man talar om valfrihet. Valfrihet för vem? Folkpartiet instämmer i stort sett i dessa tankegångar. Moderaterna och folkpartiet är i princip lika goda kålsupare. Här står Bertil Danielsson, moderaternas företrädare, i talarstolen och ordar vitt och brett. Liknande formuleringar har Erling Bager, ibland närmast ett eko av Bertil Danielssson. Båda partierna vill avveckla kostnadskontrollen vid beviljande av bostads — Prot. 1988/89:100 lån. Vad skulle detta innebära? Vad skulle avvecklingen av ungdomsbostads — 20 april 1989 stödet innebära? Moderaterna vill dra in närmare en miljard — en miljard kronor, fru talman — på bostadssektorn. Vad skulle detta innebära för de boende? Folkpartiet ligger litet lägre, men man vill även här nafsa moderaterna i byxbenen, för att visa vad man kan. Man talar i varje fall om betydligt lägre belopp. Fru talman! Jag trodde faktiskt att oppositionen skulle avvakta den tillsatta enmansutredningen. Bengt Owe Birgersson har ju fått regeringens uppdrag att komma med förslag i frågan. Av direktiven framgår att han bl.a. skall studera bostadsfinansieringssystem, neutralitet mellan olika upplåtelseformer och fördelningen mellan de generella stödformerna. I utredningen skall också belysas hur en skattereform påverkar förutsättningarna för att uppnå de bostadspolitiska målen. Här finns en rad omständigheter som bör belysas i sammanhanget. Jag har tidigare fått en rad frågor om vad jag anser om skattepolitiken. Ärade kammarledamöter, det föreligger inte något förslag. Det finns olika PM. Låt oss ta den debatten och den diskussionen när skatteförslag föreligger. Dessutom kommer det fortsatta utredningsarbete som Bengt Owe Birgersson gör att ske under viss parlamentarisk insyn, mina damer och herrar. Där kommmer självfallet också frågan att diskuteras. Jag efterlyser alltså en mer nyanserad och konstruktiv debatt från oppositionens sida. Det var ett herrans liv när regeringen kom med sitt besparingsprogram strax före jul. Var litet mer lågmälda, kanske litet mer konsekventa i ert uppträdande! Vi kanske skall se bostadspolitiken i ett längre tidsperspektiv och förhoppningsvis närma oss varandra. Litet mer ödmjukhet och respons skulle man gärna vilja ha. Fru talman! Moderaternas och folkpartisternas förslag är en flykt bort från målen om en social bostadspolitik. Jag kan lugna Bertil Danielsson med att vi inte kommer att ändra färdriktningen. På en punkt kan jag hålla med Bertil Danielsson, nämligen att vi inte skall ta professor Bo Södersten ad notam. Jag kan instämma i det tidigare sagda. Vad professor Bo Södersten säger om bostadspolitiken, fru talman, är inte förankrat i den socialdemokratiska riksdagsgruppen eller i den socialdemokratiska gruppen i bostadsutskottet. I propositionen finns ett förslag om direktverkande elvärme. De nybyggnadsregler som trädde i kraft och får tillämpas från den 1 januari 1989 innehåller en rad höjda krav på energihushållning. Förslaget i propositionen innebär i princip att direktverkande elvärme skall försvinna. Boverket har fått i uppdrag att utreda förslaget, och det är tänkt att förslaget skall träda i kraft den 1 juli. Jag hade väl trott, och många med mig, att detta förslag skulle välkomnas. Det blev ingalunda så. Moderaterna har en målmedveten strävan att bygga fast oss i elberoendet. Folkpartiet vill inte vara sämre och angriper oss för en regleringspolitik. Jag beklagar att folkpartiet här inte kan fullfölja sina tidigare intentioner. Hur tänker Erling Bager klara situationen när det är 20 till 25 grader kallt en vinterdag? Familjefadern eller hustrun kommer hem och slår på spisen och de element som folkpartiet så välvilligt har talat om. Varifrån skall energin till dessa spisar och element hämtas? Tänk över 39 situationen och var inte alltid så opportunistisk när regeringen kommer med förslag, vilket har krävts under en lång rad år. Fru talman! Till sist vill jag något kommentera den reservation som vi socialdemokrater har fogat till betänkandet. I reservation 38 angående ombyggnadslån vid lägenhetssammanslagningar har vi socialdemokrater hamnat i minoritet. Vi delar den uppfattning som förs fram i de aktuella motionerna, dvs. att det är angeläget att behålla ett utbud av billiga smålägenheter. Men vi är inte beredda att som majoriteten förorda ett idiotstopp, ett totalstopp, för ombyggnadslån som omfattar vissa lägenhetssammanslagningar. Det finns en rad olikheter ute i de olika kommunerna. Det finns fortfarande kommuner som har problem med outhyrda lägenheter, problem som ofta är föranledda av en sned lägenhetssammansättning. Vilket råd vill Erling Bager och hans kollegor ge till de kommuner där det finns smålägenheter och en familj söker en större lägenhet? Fru talman! Vi är långt ifrån säkra att majoriteten har rätt. Problemet är svårt, men jag skall inte vara en domare. Vi socialdemokrater anser att det är lämpligt och motiverat att man i bostadsdepartementet i lugn och ro får gå igenom frågan om lägenhetssammanslagningar och förutsättningslöst titta på problemen. De spår som finns förskräcker. Det finns många ombyggnadsprojekt där en sammanslagning av vissa smålägenheter är närmast en förutsättning för att projektet eller projekten skall kunna ros i land. Vi socialdemokrater vill också vara restriktiva. Men regeringen bör ges bemyndigande att ändra på gällande författning. Det kan regeringen göra snabbt, om den får detta bemyndigande. Regeringen besitter ändå den samlade kompetensen och har en överblick över situationen. Jag beklagar att vänsterpartiet kommunisterna har hamnat tillsammans med de borgerliga i en ohelig allians. Man kan självfallet fråga sig varför. Det är svårt att entydigt uttala sig om utskottsmajoritetens skrivning. Men, fru talman, den modell majoriteten har valt vill vi socialdemokrater inte vara med om. Till detta betänkande finns fogat inte mindre än 123 reservationer. Jag och många med mig efterlyser att oppositionen kunde ta sig i kragen och fundera över om man även framdeles skall reservera sig när det gäller alla små detaljer. Borde inte även vi i bostadsutskottet kunna reservera oss endast i de stora principiella frågorna? Därmed minskar man på antalet reservationer. Vi i bostadsutskottet behöver inte nödvändigtvis alltid flagga med att vi har flest reservationer i våra betänkanden och på så sätt trötta kammaren med utökat arbete under vårsessionen. Jag hoppas att vi har lärt oss till nästa år och att de stora ideologiskt avskiljande linjerna utkristalliseras och debatteras i kammaren. Fru talman! Jag har i denna debatt lyssnat intensivt efter nya uppslag och idéer. Det finns inget nytt. Tyvärr är det gammal skåpmat. Jag hinner inte bemöta alla reservationer, men jag ber att få markera en principiell ståndpunkt. Några reservationer skall jag ändå besvara. Moderaterna säger att fribyggen är lösningen. Mina vänner, bostadsutskottet har åkt land och rike runt. Vi har t.ex. varit i Uppsala. Fribyggandet i Uppsala blev varken billigare eller bättre. Bertil Danielsson säger att det finns en snårskog som tätnar. Där finns ett överförmynderi, men valfriheten skall få öka, det finns en tröghet, saker är krångliga och ineffektivitet präglar bostadsmarknaden. Mina vänner, detta är att överdriva. Jag tycker att man skall använda litet lugnare ord i denna debatt. Folkpartiet säger att bostadsrätten är allena saliggörande. Erling Bager anklagar socialdemokraterna och säger att det är socialdemokraternas fel att alla smålägenheter har sammanslagits. Hur många lägenheter slogs samman under Birgit Friggebos tid som bostadsminister i detta land? Mina vänner! Agne Hansson, utskottets värderade ordförande, sade att det hade skett en positionsförskjutning. Jag vet inte vad han grundar det uttalandet på. Agne Hansson säger att regeringen är passiv och handlingsförlamad osv. Jag tycker faktiskt att regeringen på senare tid har agerat i en rad frågor som har utgjort en flaskhals för bostadssektorn. Vi skall då vara så pass generösa att vi kan säga att det är bra. När det gäller ROT-programmet tror jag att det som gjordes var rätt och riktigt, nämligen att regeringen ströp ROT-programmet för att kunna öka nyproduktionen. De siffror som finns i dag är bra och gynnar den som söker en bostad. Jag fick en fråga av utskottets ordförande angående omoch tillbyggnad av ålderdomshem.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
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Fru talman! Magnus Persson oroar sig för bostadsbristen och för kostnadsutvecklingen. Det är ju glädjande. Samtidigt säger Magnus Persson att regeringen har gjort tillräckligt. Men då skulle vi naturligtvis inte ha haft den situation som vi nu har. Jag står kvar vid min kritik att regeringen i grundfrågan agerar alldeles för lamt. Men jag är också villig att ge positiva omdömen på de punkter där det har skett saker och ting. Hittills har det i ord sagts en del om vissa saker som jag berörde i mitt inledningsanförande. Men när det gäller grundproblemet är handlandet fortfarande alldeles för lamt.

Det är ändå positivt att riksdagens socialdemokrater är oroade i denna situation. Jag upprepar min fråga hur länge socialdemokraterna skall acceptera att kraftfulla åtgärder inte vidtas på detta område. Investeringsavgiften har diskuterats, men man har valt en annan modell säger Magnus Persson. Vilken modell har man valt? Det är viktigt att komma ihåg de krav som ställs från oppositionens sida, sade Magnus Persson. Med det menar han att vi måste komma ihåg att vi nu kräver ökat bostadsbyggande men att det om några år kan stå tomma lägenheter. Jag är beredd att föra ett sådant resonemang. Det handlar här om att föra en långsiktig konsekvent politik i dessa frågor. Därför vill vi angripa i första hand grundproblemet, koncentrationen. Hade vi en mera balanserad utveckling över hela landet, då hade vi inte den utmärkt markerade situationen med de stora bristerna i de överhettade områdena. Därför vill vi poängtera de näringspolitiska och regionalpolitiska åtgärderna, som främjar den regionala balansen. Därför vill vi stimulera småföretagsamheten för att få flera verksamma företag inom byggbranschen, vilket ökar konkurrensen och flexibiliteten och håller priserna nere. Därför vill vi också att vi skall föra en balanserad ekonomisk politik som håller inflationen i schack, så att inte räntorna går upp och bostadssubventionerna stiger. Därför kräver vi att man skall se över konkurrenslagstiftningen. Det är för närvarande en betydande volymkoncentration bland småhusfabrikanterna i det här landet. De stora försöker lägga under sig de små genom uppköp. Allt detta leder till ökad koncentration, som förvärrar den problemsituation som vi har och gör att vi glider längre och längre in i en kris. Vi från centerns sida har efterlyst grundläggande politiska kraftåtgärder. Det frestar naturligtvis på att införa styrmedel av olika slag. I stället väjer man för sådant, går till byggbranschen och gör en överenskommelse. Får jag fråga: Vad finns det för bindande styrmedel från regeringens sida? Vad händer? Vad har man för maktmedel att ta till om inte överenskommelsen följs från branschens sida? Om det vore så enkelt att med en lös överenskommelse som inte har någon juridisk verkan i ett enda huj få ner den galopperande prisutvecklingen, varför har man inte gjort det tidigare? Under de senaste två åren har ju priserna höjts, ständigt accelererande, mellan 30 och 40 96. Slutligen ett par ord om sammanslagningar av lägenheter, som alltså har med byråkrati att göra. Eftersom Magnus Persson är oroad över bristsituationen, är jag litet förvånad över att han inte är beredd att ta till vara den resurs som finns för att få ett tillskott av lägenheter. Min grundkritik kvarstår alltså, och jag vill fråga: Hur länge är socialdemokraterna, som ändå är konstruktiva i utskottet, beredda att acceptera att det inte görs någonting åt grundproblemen?

Fru talman! Magnus Persson riktade i all ödmjukhet en rad uppmaningar till oss i oppositionen. Dem tar vi tacksamt emot. Särskilt ett av dessa råd vill jag verkligen ta fasta på. Magnus Persson sade så här: Lär av våra misstag. Det är ungefär vad vi har gjort. Det är bl.a. detta som tar sig uttryck i alla reservationer, som i och för sig är väldigt många. Var så säker, Magnus Persson, att vi försöker lära av era misstag! Bygg fler lägenheter, påstås vi ha sagt. I mitt huvudanförande sade jag att vi inte når balans på bostadsmarknaden endast genom att bygga fler lägenheter. Vi måste öka rörligheten. Detta finns att läsa i vår reservation. — Prot. 1988/89:100 Det kanske bör uppmärksammas. 20 april 1989 Sedan till de ökade boendekostnaderna, som det nu signaleras om. Där är tydligen Magnus Persson förbjuden att yttra sig; det är väl en alltför het potatis. Låt mig bara erinra om att när vi från moderat sida föreslår ändringar som kan leda till någon marginell höjning av boendekostnaderna, då raseras genast den sociala bostadspolitiken. Men när det rör sig om höjningar på mellan 10 och 20 96 på ett bräde utöver de normala höjningarna, tar inte Magnus Persson avstånd och vill inte debattera. Men det kanske är ett besked som har ett värde i sig. Man kan konstatera att de problem som även Magnus Persson erkänner finns på bostadsområdet främst härrör sig från brister i kommunernas ansvar, som ju har huvudansvaret för bostadspolitiken i vårt land. I nästa mening berömmer sig Magnus Persson över att det nu är på väg att bli bättre. Då är det av någon anledning regeringens förtjänst. Det ser ut som en tanke! Jag vill vidare ha ett klarläggande på en punkt. Det var så många små råd som vi fick att jag inte hann att notera, men det Magnus Persson talade om att bygga bostäder på lager. Vad menar Magnus Persson med det? Majoritetens förslag om att förbjuda sammanslagning av lägenheter är inte något utslag av stelbenthet. Tvärtom ger det möjligheter att anpassa utbudet efter de behov som finns. Över huvud taget är våra förslag inte något utslag av att vilja styra stelt och byråkratiskt. Tvärtom vill vi öka friheten att använda även andra metoder än styrande regler. Slutligen vill jag, fru talman, understryka vad Agne Hansson sade om ålderdomshemmen, att det är viktigt att riksdagens riktlinjer och de beslut som riksdagen har fattat när det gäller ombyggnadsverksamheten verkligen fullföljs och omsätts i praktiken. Det tycker jag att alla borde ställa upp på.

Fru talman! I mitt huvudinlägg sade jag att det är viktigt att man för samma politik efter valet som före valet. Magnus Persson tycker att man skall tänka efter. Just det försökte jag peka på. Ryckigheten i den socialdemokratiska bostadspolitiken visar sig gång på gång. Vad värre är: man har lurat väljarna, gått ut och angripit andra partier och försöker nu låtsas som om man för en annan typ av politik. Då säger Magnus Persson: Och så blev det ett väldigt liv när socialdemokraternas politik presenterades en månad efter valet. Det är klart att det blir liv. Jag tycker att det är Magnus Persson som skall tänka efter ordentligt. Det talas om olika roller i bostadspolitiken. Jag påpekade i mitt inledningsanförande att kommun och stat spelar olika roller. Det är viktigt att notera denna rollfördelning. Jag sade i mitt anförande att alla misstag som gjorts inom bostadspolitiken inte kan lastas på regeringen. Jag har gjort en noggrann åtskillnad i det avseendet. Men vi har från flera partier brännmärkt regeringens passivitet inom bostadspolitiken, dess förkärlek för olika typer av regleringar samt ryckigheten i bostadspolitiken. På några punkter har den nye bostadsministern kommit med positiva saker. Det gäller då det som är omnämnt här — en vidgad byggmaterialmark 43 nad i Norden och överenskommelsen med byggentreprenörerna. Det är klart att man nu vill avreglera en del. Man tar några steg i den riktning som vi i folkpartiet har föreslagit. Överenskommelsen med byggentreprenörerna innebär också att man skall släppa litet på planoch byggmonopolet. Det skall vara ett enklare förfarande, så att det blir möjligt att bygga effektivare och billigare. Vii folkpartiet vill stärka hyresgästernas inflytande i det hus som de bebor. Det är viktigt, och det gäller exempelvis när det är fråga om ombyggnadslån. Vidare tycker vi att det är viktigt att låta dem som bor i ett hus få ett ökat inflytande. Det är ju inte bara det stora distriktet inom Hyresgästföreningen som skall ha ett inflytande. Dessutom tycker vi att det är viktigt att hyresgäster i en fastighet får ökade möjligheter till förköp om fastigheten skall säljas. Vi har föreslagit en förstärkning här, som framgår av våra reservationer. Vi vill ha en ändrad reavinstbeskattning. Därmed skulle rörligheten på bostadsmarknaden underlättas. Magnus Persson ställde en fråga till mig om direktverkande el. Jag skall gärna upprepa folkpartiets ståndpunkter, även om de är ganska klart beskrivna i vår reservation i detta sammanhang. Vi vill inte ha ett idiotstopp för direktverkande el — men det kan bli resultatet av den politik som nu förs. Jag har varit på energisymposier som anordnats runt om i landet, senast i höstas i Kolmården. Då träffade jag eldsjälar som pekade på att man vill bygga om fastigheter. Man vill installera jordvärmepumpar osv. Man kan kanske täcka upp till 85 20 av energibehovet med det nya systemet när det gäller uppvärmning av en fastighet. Men ibland behövs det en reserv. Då är det ypperligt om det finns ett litet utrymme för direktverkande el. Jag är dock rädd för att den politik som socialdemokraterna har föreslagit kan bli den tuva som så att säga välter ett helt projekt när det gäller ombyggnad av fastigheter. De som överväger att satsa på förnyelsebara uppvärmningssystem för villor vågar nämligen kanske inte ta det språnget, eftersom de ser att systemet inte helt räcker till. Därför varnar vi för en politik som leder till ett tvärstopp, och vårt avdragsyrkande beror just på den fara som jag här har talat om. Jag fick också en fråga om smålägenheterna. Givetvis har jag, Magnus Persson, mycket noga tagit reda på hur många smålägenheter som har slagits ihop till större under årens lopp. Från riksdagens utredningstjänst har jag fått en förteckning som visar att sådant här förekom även under den borgerliga regeringsperioden. Men man försökte bromsa ned. Man såg nämligen farorna och drog slutsatsen att man måste försöka vrida om politiken. År 1982 blev ca 5 600 lägenheter ombyggda till större lägenheter. Men 1982 steg siffran till hela 9 000 lägenheter — alltså en radikal höjning av antalet smålägenheter som slogs ut till större lägenheter. Vi har hela tiden arbetat på förslag i syfte att stoppa den utvecklingen. Nu har vi lyckats, för nu har vi fått vpk med oss. Nu säger Magnus Persson: Vi kan väl vänta på bostadsdepartementet. Det gäller att i lugn och ro utreda detta. Men då vill jag fråga: Vad har ni sysslat med under alla dessa år? Vi har varje år sedan 1982 lagt fram förslag i detta sammanhang. Förhoppningsvis kommer något att ske genom den omröstning som äger rum här i riksdagen senare i dag. Slutligen något i fråga om ålderdomshemmen. Agne Hansson tog också upp den saken. Man måste trycka väldigt mycket på att vi måste slå vakt om ålderdomshemmen. Varje försök från statens sida att bromsa omoch nybyggnader måste fördömas. Nyligen hörde jag att socialförvaltningen i Göteborg har fått besked om att man inte får driftsbidrag till ålderdomshem som har rum som är mindre än 30 m?. Förmodligen är det inte bostadsministern som är skyldig till detta, utan antagligen ligger ansvaret på socialstyrelsen. Kanske var detta ett nytt försök att bromsa kommunerna i deras strävan att bygga och driva ålderdomshem. Sådant måste fördömas, inte minst från den här talarstolen.

Fru talman! Svenska folket har i en folkomröstning givit oss politiker i uppdrag att genomföra en avveckling av kärnkraften i Sverige. Då är det viktigt att ta vara på de möjligheter som finns att vara rädd om energin i boendesektorn. Där är utnyttjandet av solvärme ett effektivt sätt. Miljöpartiet har yrkat att 20 milj.kr. anslås som stöd till solvärmeanläggningar.

Det gäller alltså just detta att marknaden måste breddas. Med det anslag på 20 milj.kr. som vi yrkar skulle kostnaderna för solvärme kunna sänkas för dem som tidigt satsar på sådan. Då ökar efterfrågan, det blir en intressantare marknad för utvecklare och tillverkare, volymen ökar, konkurrensen ökar och priserna kommer att gå ner — på vanligt sätt i en marknadsekonomi. Vi vet också att elpriserna kommer att gå upp. Solvärmen är kanske det allra miljövänligaste energislaget, speciellt om den kombineras med säsongslagrad energi. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det nyligen har rapporterats om ett planeringsprojekt med solvärme och naturgas i Kungälv. Genom fjärrvärme baserad på säsongslagrad solvärme skulle kommunerna på ett konkurrenskraftigt sätt kunna klara 90-talets värmeförsörjning. Den slutsatsen dras i en rapport som presenteras av byggforskningsrådet. I rapporten säger man att det redan med dagens solfångarteknik och det kunnande som finns inom installations-, byggoch anläggningsteknik går att tillvarata säsongslagrad solvärme. Omkring 75 96 av värmebehovet i den centrala bebyggelsen i en medelstor svensk stad skulle kunna täckas på detta sätt. Man bedömer att det, med ungefär samma planering som görs i Kungälv, skulle kunna byggas i 100-150 svenska tätorter. Det innebär att 10 26 av uppvärmningsbehovet i hela den svenska bebyggelsen skulle kunna täckas några år in på 2000-talet. Vi hoppas i miljöpartiet att riksdagsledamöterna vill hjälpa oss att få igenom anslaget på 20 milj.kr., så att vi gemensamt kan minska oron för energiförsörjningen i framtiden. Vi hoppas också att anslaget på 5 milj.kr. för att öka kunskapen om ekologiskt byggande godkänns. Det är ett annat sätt att minska bl.a. energibehovet i byggandet. Därmed, fru talman, är det dags för mig att än en gång påpeka att det går att avveckla kärnkraften och att börja nu. Miljöpartiet yrkar att avvecklingen skall genomföras inom tre år. Det viktigaste är dock att alla som inser att det går att börja avveckla nu samarbetar för att få i gång avvecklingen. När man ser hur smärtfritt det går kommer förståelsen att öka för vår tidsplan. Våra barn och barnbarn förväntar sig att svenska politiker, tekniker och övriga medborgare handlar.

Fru talman! Jag vill bara konstatera att det här är en bostadsdebatt och inte en energidebatt. När jag hörde Magnus Perssons inlägg här i kammaren undrade jag om jag hade förflyttats till ett blåsigt torg i någon köping för att lyssna på Magnus Perssons förstamajtal, men jag kom till insikt om att det inte var så. Ännu mer förvånad blev jag när jag hörde Magnus Persson ta ordet ödmjukhet i sin mun. Jag bad om replik därför att jag inte fick svar på den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande, men jag vill även kommentera två andra saker. Det första gäller Magnus Perssons uttalande om fribyggena i Uppsala, som minsann inte var någonting att satsa på — det var ingen som ville ha dem och de var inte bra på något sätt. Jag kom då ihåg att jag hade läst en artikel om en annan socialdemokrat, den nuvarande bostadsministern, som hade uttalat sig om ett liknande fribyggeprojekt i sin hemkommun Tyresö. Där kunde jag läsa — om det nu var rätt återgivet — att fribyggen minsann var någonting som man mycket väl skulle kunna satsa på. Det är litet underligt när man får olika signaler från olika delar av det socialdemokratiska partiet, men det är inte något ovanligt — jag vill hänvisa till vad Bertil Danielsson sade om en tidigare riksdagsledamot, tillika socialdemokratisk professor. Det andra är att jag blev litet förvånad när jag hörde Magnus Persson ondgöra sig över att vi i de borgerliga partierna föreslog besparingar. När Magnus Persson nämnde beloppet 1 miljard såg det ut som om han själv tyckte att det var ett ofantligt belopp och att det skulle få förödande effekter för det svenska bostadsadministrativa systemet, som jag vill kalla bostadsmarknaden. Vem införde fastighetsskatten, Magnus Persson? Den skatten ger i dag en intäkt på 5,7 miljarder till statskassan. Vilket parti är det som, efter att ha sagt totalt motsatta saker i valrörelsen, plötsligt inför helt oväntade upptrappningar av den garanterade räntan? Våra förslag är en andeviskning jämfört med de förslag som socialdemokraterna har hållit tyst om före valet och genomfört efter valet. Det är viktigt att vi politiker som sitter här i riksdagen verkligen försöker ge det demokratiska systemet alla de fördelar som det skall innehålla. Det är möjligt att vi moderater drar på oss kritik från socialdemokraterna, före val och efter val, för att vi vill genomföra besparingar, men — och det är det som är den moraliska frågan — vi talar om för väljarna och Sveriges invånare vad vi vill genomföra när vi väl har möjlighet att göra det. Det är en mycket viktig distinktion. De besparingar som vi föreslår skall genomföras är dock inte stora, sett i relation till det som socialdemokraterna de facto har genomfört. I mitt inledningsanförande ställde jag en mycket konkret fråga, Magnus Persson, och den baserades på den inriktning som jag tycker att socialdemokraternas politik har på detta område, dvs. att de inte är beredda att lyssna på människorna, inte är beredda att försöka låta människorna bo på det sätt som de själva önskar. När människor vill ta över en hyresfastighet och bilda en bostadsrättsförening för att den vägen få inflytande över sitt eget boende, säger socialdemokraterna nej och försöker motverka det på alla möjliga sätt, inte minst genom att de inte låter dessa människor överta de befintliga statliga subventionerna när omvandlingen till bostadsrätter väl har skett. Den fråga som jag vill ha svar på är just: Vad är anledningen till att socialdemokraterna tror sig veta bättre än människorna själva vad som är en bra bostad?

Fru talman! Jag har fått en rad frågor. Först vill jag vända mig till utskottets ordförande, som frågade: Har regeringen gjort tillräckligt? Ja, jag tycker att regeringen på senare tid har kommit med en en rad initiativ som gör att de flaskhalsar som har funnits och finns är på väg att försvinna. Bostadsmarknaden är självfallet trög — oavsett vilken regering som sitter i detta land. I den allmänna bostadsdebatten bör det betonas att kommunerna har huvudansvaret för att se till att kommunens medborgare får bostäder. Vi skall föra en långsiktig och konsekvent politik. Jag noterar med tillfredsställelse att centerpartiet är berett att diskutera och ta sitt ansvar i en situation med ett eventuellt överskott på lägenheter. Det är svaret till Bertil Danielsson, om han inte förstod mitt inlägg om bostäder på lager. Det kan bli ett överskott med ett visst antal lägenheter — kalla det vad ni vill — men då är det bra om oppositionen är beredd att vara med och betala för detta, och att man inte skäller som bandhundar efter regeringen. När det gäller frågan om byggentreprenörerna vill jag först säga att branschen inte har varit redo tidigare. Det har förts långa och intensiva överläggningar mellan departementet och organisationen, men man har inte varit beredd att gå in i förhandlingarna förrän nu. Sedan frågar någon om denna överenskommelse är juridiskt bindande. Men, fru talman, den är ju moraliskt bindande. Byggentreprenörer och kommuner måste känna sitt ansvar. Och skulle man nu inte ställa upp på detta frivilligt, får vi väl tänka oss någon piska. Det behövs kanska både piska och morot. Om vi skulle lägga fram ett sådant förslag, är oppositionen då beredd att ställa sig bakom det? Någon sade att han inte fattade vad jag menar med att vi valde en annan modell. På s. 29 i betänkandet skriver vi om de byggnadsreglerande åtgärderna. Det lär väl vara allom bekant att t.ex. i Stockholmsregionen byggande på den kommersiella sidan för inte mindre än 20 miljarder kronor har uppskjutits, att vi har styrt över byggandet till nybyggnation från ROT-programmet, att vi har minskat med vissa procent osv. Dessutom tillkommer den här överenskommelsen, som jag tycker är bra. Det är vad jag menar, och det är svaret till både vpk och andra. Till Bertil Danielsson säger jag: Lär av våra misstag! Med det menar jag: Lär av alla partiers misstag! Moderaterna är inga oskulder på den kartan — långt ifrån. Känn ert ansvar! Jag hoppas att vi kan prata om detta. Som svar till både Jan Sandberg och Bertil Danielsson vill jag säga: Att man drar bort 1 miljard kronor från bostadssektorn kommer utan tvivel att öka boendekostnaden. Erling Bager stod här framme och sade att han hade fått statistik, enligt vilken höjningen när det gäller lägenhetssammanslagningen skedde 1981/82. Om inte jag minns fel, fru talman, hade vi då borgerlig majoritet. Det måste ha varit Birgit Friggebo som med liv och lust gick in för att höja det här anslaget till 89 000 kr. Sedan till detta om vad som händer före och efter val och om ryckigheten. Folkpartiet talar om ett eget rum. Men glöm det, för den debatten är inte så aktuell i dagsläget. Jan Strömdahl försöker komma ifrån detta med stoppet för sammanslagning — idiotstoppet. Jag tycker alltjämt att man skulle ha gett regeringen bemyndigande när det gäller den här modellen — det hade varit en bättre modell. Självfallet känner vi oro inför kopplingen mellan bostad och skatter. Men vi skall naturligtvis inte lämna den sociala bostadspolitiken, och vi skall inte lämna de svaga i samhället. Här får man göra en avvägning mellan bostadsoch skattepolitik. Det är vad det är fråga om. Fru talman! Det är klart att vi slår vakt om hyresgäströrelsen. Naturligtvis har hyresgäströrelsen ett mycket stort ansvar i detta sammanhang. Man måste ha fördjupad kontakt mellan de olika organisationerna och gräsrötterna. Det är deras business, och det skall de säkert klara. Jan Sandberg talade om att man skall lyssna till människor. Ja, fru talman, vi lyssnar till människorna. Vår politik innebär att alla bostadsformer — hyresrätt, bostadsrätt och villa — kommer att byggas. Vi kommer att föreslå när, var och hur detta skall byggas. Vi måste ha en plan för boendet och byggandet, och självfallet skall vi ha det även i framtiden.

Fru talman! Först vill jag kommentera Magnus Perssons hänvisning till att kommunerna har ett ansvar. Det är riktigt att de har ett ansvar. Men jag tycker att man här skyller ifrån sig litet från regeringspartiets sida. Uppmana då gärna socialdemokraterna här i Stockholm att använda sitt planmonopol, och hjälp till med en investeringsavgift och ett stimulansbidrag för bostadsbyggandet, så kanske vi löser det här problemet! Sedan tycker jag att debatten har visat att min beskrivning av rollfördelningen var riktig. Magnus Persson försöker ge socialdemokraterna alibi för sin fördelningspolitik genom att säga att centern har kommit närmare socialdemokraterna. Men debatten i de fördelningspolitiska frågorna har visat att när det gäller att föreslå pålagor som gör att kostnaderna för boendet ökar, är man ganska överens mellan socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet. Naturligtvis vill jag inte beskylla Magnus Persson för att vara i allians med professor Södersten. Så långt har det inte gått än, och jag hoppas att det inte går så långt. Vi har alltså haft en besvärande utveckling på kostnadssidan. År 1978 var hyran för en lägenhet på 80 m? 20 26 av bruttolönen för en industriarbetare. År 1987 var andelen 23 26. Byggkostnaderna har ökat mellan 1985 och 1987 med 40 96, och i enstaka fall med ända upp till 50 96. Man kan då fråga sig: Är inte detta nog ur den boendes synpunkt? Kan det i en sådan situation vara motiverat att börja diskutera byggmoms som slår med 700 kr. vid en genomsnittshyra på 3 000 kr.? Och är det inte motiverat — då är det ju i första hand vi som politiker som skall slå larm, för då är målen i den sociala bostadspolitiken hotade. Jag frågade om inte ni socialdemokrater i bostadsutskottet är oroliga för finansdepartementets teoretiker. Det vore bra om jag kunde få stöd för centerns linje — att boende och mat tillhör livets nödtorft och att man då bör vara försiktig när det gäller ökade kostnader. I betänkandet behandlas en fråga som rör uthyrningen av egnahem. I dag krävs länsbostadsnämndens medgivande för att man skall få behålla sina statliga lån. Boverket har föreslagit att man skall göra en förenkling och att det kravet skall tas bort. Vi har yrkat på detta, och det finns en samlad motion därom från de icke-socialistiska partierna. Men den förenklingen går socialdemokraterna emot. När det gäller boinflytandet tar vi upp frågan om möjligheterna för hyresgästerna även i privatägda hyreshus att påverka lägenhetsunderhållet på samma sätt som tapetreformen reglerar den frågan i andra typer av lägenheter. Det är detta som ligger bakom den skattefria avsättningen till fonder, som vi ser det. Även därvidlag säger socialdemokraterna nej. Det föreligger reservationer från den icke-socialistiska sidan i båda dessa fall. När det gäller miljöfrågorna har vi tidigare diskuterat radonproblemet. Jag tycker att detta visar att socialdemokraterna ändå är på glid från de sociala målen i bostadspolitiken. Man är inte beredd att förenkla, utan man vill behålla byråkratin. Man är inte beredd att vidga inflytandet för de boende. Och man är inte beredd att främja boendemiljön genom att göra någonting åt radonproblemet. Jag tycker att det är ett moment i en förskjutning som inte är positiv ur de boendes synpunkt, och det beklagar jag. Med det anförda, fru talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till samtliga centerreservationer, och i övriga punkter och moment till utskottets hemställan.

Fru talman! Magnus Persson sade: Vi lyssnar på människorna. Det stannar tyvärr bara vid ett lyssnande. Jag började i dag med att citera från en debatt som vi hade den 7 december förra året. Rune Evensson sade enligt protokollet: ”Däremot är det nödvändigt att det finns regler som garanterar de krav som samhället ställer -.” Det är det som gäller, och det är det som på de allra flesta områdena har kommit till uttryck i majoritetens skrivning, och det är det som jag vänder mig emot. De enskilda människornas önskemål kommer i praktiken inte fram. Magnus Persson beskyller oss för stelbenthet och för att vi är emot det mesta. I själva verket är det tvärtom. Det är vi som vill ta vara på möjligheterna för människorna att själva kunna välja. Det är inte vi politiker som skall välja åt dem. Vi vill minska byråkratin, krånglet och regelverket. När det gäller debatten om Bo Södersten kan man dra olika slutsatser, men = Prot. 1988/89:100 uppmärksamheten på fenomenet i sig tyder på att det här är en mycket 20 april 1989 känslig sträng. Innan den stora omvälvningen på skatteområdet bubblade upp, förnekades varje tanke i den riktning som det här är fråga om. Så är det kanske nu också. Jag inser att Magnus Persson inte har mandat att ge några andra signaler i detta hänseende. Jag noterar emellertid att de frågor som Bo Södersten har väckt i denna debatt har uppmärksammats så pass mycket. Jag noterar också att Magnus Persson lanserar en idé som inte återfinns i budgetpropositionen och inte heller i betänkandet, nämligen den att den långsiktiga inriktningen av socialdemokratisk bostadspolitik är att bygga lägenheter på lager. Detta är ett intressant besked, och det finns kanske anledning att återkomma. För oss är det främsta målet att se till att de önskemål och behov som människorna ute på bostadsmarknaden har skall tillgodoses. Det är det primära och det första mål som skall uppnås. När det gäller de kostnader som kan drabba de boende i framtiden är att märka att Magnus Persson viftar bort de mycket omfattande ökningar som det kan bli fråga om ifall den nu diskuterade promemorian får genomslag. Han vägrar att diskutera innehållet och ger inga som helst synpunkter på om det är rimligt. Däremot fördömer han långt mindre besparingar som vi på borgerligt håll föreslår. Det vore mycket intressant att få någon form av reaktion. Frågor som finns upptagna för debatt skall ju faktiskt också debatteras, och olika åsikter skall brytas mot varandra. Vi har i dag ett utomordentligt tillfälle att i bostadsdebatten ta upp just frågor som rör kostnaderna för boendet, en brännande fråga som för många människor är helt avgörande för om de skall kunna bo kvar i sina lägenheter eller hus. Magnus Persson vägrar att debattera. Det skall, heter det, i demokratisk ordning debatteras i andra fora, vid andra tidpunkter och av andra människor. Jag tycker att vi här i dag skall debattera den fråga som är aktuell och som för många människor inom kort kan bli utomordentligt kännbar. Slutligen, fru talman, konstaterar jag med glädje att bostadsministern ägnar riksdagen en sådan uppmärksamhet att han t.o.m. följer debatten i kammaren.

Fru talman! Jag har tidigare pekat på de tvära kasten i bostadspolitiken och gav ett exempel från i höst. Mycket mer skulle kunna nämnas, exempelvis hur socialdemokraterna har höjt den garanterade räntan då det inte har varit valår. Så skedde 1985 87. Tiden medger inte att jag utvecklar detta mer. Jag vill passa på att till Magnus Persson ställa en fråga om tvära kast. Hur blir det om några dagar när kompletteringspropositionen kommer? Är det då på nytt dags för nya pålagor som blixtsnabbt skall presenteras, utan att man haft någon aning om saken tidigare? Skall riksdagen fatta beslut hastigt nu under våren? Egentligen är det kanske synd att ställa en sådan fråga till Magnus Persson. Bo Södersten som har omnämnts i debatten har ju, jag tror det var i förra veckan, på ett seminarium vid Göteborgs universitet sagt att den socialdemokratiska riksdagsgruppen får kännedom om propositionerna kvällen innan de läggs fram. Då är det inte mycket att göra, man ställs inför 51 faktum. Magnus Persson har kanske inte någon vetskap om vad som kommer i kompletteringspropositionen. Kanske den nye bostadsministern Ulf Lönnqvist kunde bringa någon klarhet. Kanske borde hela den debatt som vi har haft i dag ha skjutits fram någon vecka, så att den också kommit att omfatta de förslag som gäller bostäder. Då hade vi kanske haft en rimligare chans att göra de stora avvägningarna. I så fall beklagar jag riksdagen, om det än en gång skall bli en sådan ryckighet om några dagar. Magnus Persson sade att kommunerna har huvudansvaret för byggandet. Det är riktigt, men sabotera då inte med dessa tvära kast och stoppet för nästan all ombyggnadsverksamhet i kommunerna, kommunernas möjligheter att exempelvis sköta ombyggnadslånen och ombyggnadsverksamheten. Det har t.o.m. gått så långt att man överväger att riva fastigheter och i stället bygga nytt, därför att lånen har ändrats så drastiskt att detta är den enda möjligheten. Så talas det om att försöka få fram bostäder till dem som behöver sådana! Åter till Magnus Persson: Nej, folkpartiet glömmer inte frågan om eget rum. Inom folkpartiet arbetar vi oavbrutet för att förverkliga, för alla som så önskar, detta att få ett eget rum. Enligt de rapporter som vi får från socialstyrelsen återstår det många, många procent av andelarna, innan det har blivit ett förverkligande. Många människor ligger t.o.m. i fyrbäddsrum eller ännu sämre. Vi arbetar vidare. Magnus Persson sade att han räckte ut en hand, men det kan ibland vara svårt att fatta den handen med tanke på ryckigheten i politiken. Men låt oss räcka ut en hand när det gäller eget rum och låt oss förverkliga målet att de som så vill kan få ett eget rum. Sedan till frågan om smålägenheterna 1982. Jag har statistiken här så Magnus Persson kan få en kopia efter debatten. Efter 1982 kom höjningen när det gäller sammanslagningen av lägenheter. Varje år efter 1982 har det varit en större volym sammanslagna lägenheter än under något av de borgerliga åren. Det är ett faktum.

Fru talman! Det här är förvisso en bostadsdebatt och inte en energidebatt. Både i propositionen och i utskottets betänkande tar man också upp frågan om lån till direktverkande el. Då är det värdefullt för oss att kunna konstatera att boverket så snabbt som möjligt skall komma med förslag till åtgärder som motverkar långsiktiga bindningar till system för uppvärmning med direktverkande el. Det är också relativt tillfredsställande att bostadslån inte utan särskilda skäl skall få lämnas för installation av direktverkande elvärme vid nybyggnad eller för byte till direktverkande elvärme vid ombyggnad. Sådant här gör å andra sidan naturligtvis reaktorkramare, och tydligen även några av mina utskottskolleger, litet nervösa. Direktverkande el borde, fru talman, ha förblivit förbjuden efter folkomröstningen. Det är nu mycket hög tid att sätta slutparentes för utbyggnaden av direktverkande elvärme och i stället börja avveckla den. Den stora användningen av direktverkande elvärme är nog den största utmaningen, både tekniskt och psykologiskt, när det gäller att smärtfritt avveckla kärnkraften. Därför är det viktigt att uppmuntra dem som vill ersätta sin direkta elvärme med miljövänligare och framtidsvänligare energikällor. Därför vill jag uppmana kammaren att stödja den reservation från vpk och miljöpartiet som handlar om sådana konverteringsbidrag.

Fru talman! Till Agne Hansson vill jag säga: Jag menar att det är kommunerna som har huvudansvaret — vi är helt överens på den punkten. Men skulle nu inte de träffade överenskommelserna fungera får väl regeringen prova andra vägar, som jag sade i ett tidigare inlägg. När det gäller investeringsavgiften, osv., har jag tidigare sagt att vi har diskuterat det här inom den socialdemokratiska gruppen. Det är möjligt att dörren inte är helt stängd i det avseendet. Självfallet känner vi oro över kostnadsutvecklingen. Jag har givit uttryck för det i den här debatten. Vi kommer naturligtvis att se till att förändringar inte drabbar de mest utsatta och de svaga i samhället. Det är svaret till vpk. Vi kommer inte att kasta ut någon på vedbacken och säga att det här klarar vi inte. Här får det ske en avvägning mellan å ena sidan skatteoch å andra sidan bostadspolitiken. Det är möjligt att man i framtiden måste ha mera selektiva, till de boende riktade åtgärder. Så till radonsidan. Regeringen lade fram ett förslag, och det utgår ett radonbidrag sedan den 1 juni 1988. Det upplever vi som bra. Det är ett steg på vägen, och det skall vi fullfölja. Bertil Danielsson! Jag tycker att folkpartisterna och moderaterna i den här debatten ofta har citerat Bo Södersten som om han vore någon gud. Fru talman! Bo Södersten har icke förankring i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, ej heller i den socialdemokratiska gruppen i bostadsutskottet. Återkom gärna till det här med lager och reserv, sade Bertil Danielsson. Det är bra. Okej. Då har både centern och moderaterna ställt upp på det, för den händelse att den situationen återkommer. Erling Bager sade att det är tvära kast, och även han citerade Bo Södersten. Kompletteringspropositionen presenteras ju nästa vecka av regeringen. Vi får avvakta den presentationen, som finansministern kommer att göra. Erling Bager hoppade på oss när det gällde ROT-programmet. Tror någon att vi skulle ha haft de siffror vi i dag har — 60 000 lån är beviljade på nybyggnadssidan — om vi inte hade ändrat bestämmelserna för ROT programmet? Fru talman! Självfallet inte! Sedan en sista kommentar när det gäller folkpartiet: Ni medgav ju att Birgit Friggebo har medverkat i det här. Det var vad jag ville säga i ett tidigare inlägg: Hon har i hög grad medverkat i den debatten och även varit med om det här. Jag beklagar än en gång att man inför ett idiotstopp på den här sidan. Jag tror att framtiden kommer att visa att det kanske var litet för snabbt handlat. Men, okej, låt oss ta den diskussionen den dagen! Fru talman! Dagens politiska debatt visar att vi från regeringspartiets sida självfallet kommer att slå vakt om den sociala bostadspoiitiken. Det finns ju både ett finansdepartement och ett bostadsdepartement. Vi kommer att se till att människorna kan bygga och bo ute i landet. Vi kommer att se till att det i fortsättningen finns subventioner. Jag tycker att oppositionen i dag har varit litet gnällig. Jag tycker att ni hade kunnat kosta på er litet mer ödmjukhet och medge att en del saker ändå har skett på det här området. Men nu skall vi ju ha parlamentarisk insyn i enmansutredaren Bengt Owe Birgerssons arbete, och vi kommer väl att mötas i de sammanhangen. Jag hoppas att vi med öppna ögon kan gå in i en förhandlingssituation där vi kan ge och ta på det här området. Jag tänkte också ta upp en fråga som gäller konstnärlig utsmyckning. Där har vi nu ändrat statuterna. Man kommer nu att kunna få konstnärlig utsmyckning både i äldre områden och i ROT-områden. Vår högt värderade gruppledare i bostadsutskottet, Oskar Lindkvist, har betytt oerhört mycket för det, och jag vill gärna nu i slutomgången ge honom en eloge för att han har varit banbrytande och för att vi nu går in även på det området. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter, med undantag för moment 42, där jag yrkar bifall till s-reservationen, nr 38.